Herr talman! Hans Olsson har frågat mig hur jag avser att förändra den ekonomiska politiken så att fler unga får arbete och så att det inte uppstår arbetande fattiga. Ungdomsarbetslösheten är fortfarande hög i Sverige. Detta är ett allvarligt problem och en prioriterad fråga för regeringen. Regeringen har vidtagit flera åtgärder för att förbättra ungas arbetsmarknadssituation, både generella åtgärder såsom jobbskatteavdrag och även mer riktade åtgärder. Omfattande reformer inom utbildningssystemet har genomförts, bland annat för att minska avhoppen från gymnasieskolan. Unga utan fullständig gymnasieutbildning är de som drabbas allra hårdast av arbetslöshet. En bidragande orsak till ungdomsarbetslösheten är de förhållandevis höga ingångslönerna i Sverige. Ungdomar får problem på arbetsmarknaden om arbetsgivare bedömer att deras produktivitet är lägre än vad som motsvaras av rådande lön. Under ungas etableringsfas kan det också vara så att arbetsgivarna har svårigheter att bedöma individens kompetens - detta eftersom han eller hon har begränsad arbetslivserfarenhet och få referenser från tidigare arbetsgivare. Sänkningen av arbetsgivaravgifterna för unga och nystartsjobben bidrar till att sänka arbetsgivarnas lönekostnader när de anställer unga personer. RUT och ROT-avdragen och den sänkta restaurangmomsen bidrar till ökad efterfrågan i branscher där många unga arbetar. För att minska osäkerheten kring ett anställningsbeslut har regeringen bland annat aviserat att två nya anställningsformer ska införas - lärlingsanställning och lärlingsprovanställning. Alla dessa åtgärder leder till att fler unga får en fast förankring på arbetsmarknaden. Att ha ett arbete är det viktigaste för att undslippa fattigdom. Dessutom ger jobbskatteavdraget mer pengar kvar i plånboken för dem som har ett arbete. Störst relativ betydelse har detta för arbetande med lägre inkomster.
Herr talman! Tack för svaret! Låt mig börja med att återge lite ur Riksrevisionens genomgång av jobbskatteavdraget, nämligen vad den borgerliga majoriteten skrev: Jobbskatteavdraget är en central del i regeringens ekonomiska politik för att varaktigt öka sysselsättningen. Jobbskatteavdraget gör det mer lönsamt att arbeta, vilket leder till att fler människor ingår i arbetskraften. Man skrev vidare att utskottet anser att det är positivt med åtgärder som syftar till att informera om jobbskatteavdraget och dess effekter. Man menade också att det inte bara var Skatteverket som skulle informera om jobbskatteavdragets fördel utan att även Arbetsförmedlingen skulle informera de arbetslösa om jobbskatteavdraget, alltså att det numera är mer lönsamt att arbeta än att vara arbetslös. Tänket med jobbskatteavdraget bygger på den teoretiska modellen att runt om i Sverige sitter 70 000-80 000 människor och bara väntar på att det ska bli lönsamt att arbeta. När man plötsligt får information om att det nu är lönsamt att arbeta ska man sticka ut på arbetsmarknaden och ta jobb - jobb finns hur många som helst, det är inga problem. Det är den teoretiska modellen. Eftersom det här är den grundläggande basen i den ekonomiska politiken för regeringen är det intressant att ta reda på om den fungerar. Låt mig då återge vad som har stått i en del tidningsnotiser den senaste tiden. I DN den 26 november finns följande notis: Utanförskapet skulle minska - så här blev det. Mer än vad tredje registrerad arbetslös på Arbetsförmedlingen är utrikes född. Andelen har ökat dramatiskt från 22 procent för sex år sedan till dagens 35. Det visar siffror DN har tagit fram med hjälp av Arbetsförmedlingen. Den 10 november finns denna notis: Nästan dubbelt så många unga mellan 20 och 24 år lever i dag på aktivitetsersättning, tidigare förtidspension, som för åtta år sedan. Orsaken är att de har inga jobb. Enligt en rapport till Socialförsäkringsutredningen ligger arbetslöshet och dålig utbildning bakom ökningen, inte ökad ohälsa. Siffrorna visar på ett nederlag för regeringens arbetslinje, säger utredningens huvudsekreterare Irene Wennemo till Dagens Nyheter. Jag har också tagit fram siffror. Så att inte Anders Borg ska bli orolig att det är sossesiffror har jag använt Svenskt Näringsliv. Svenskt Näringsliv kan man ha synpunkter på, men man kan inte beskylla dem för att gå i socialdemokratins ledband. Siffrorna visar klart och tydligt att arbetslösheten är högre i dag än den var 2006. Arbetsförmedlingen visar mycket högre siffror än Svenskt Näringsliv. Nivån är stigande. Då återstår de frågor jag ställde till Anders Borg i min interpellation: Hur avser finansministern att förändra den ekonomiska politiken så att fler unga får arbete - grundbulten i jobbskatteavdraget? Hur avser finansministern att förändra den ekonomiska politiken så att det inte uppstår arbetande fattiga?
Herr talman! Låt oss konstatera att Riksrevisionen, Finanspolitiska rådet, LO, Studieförbundet Näringsliv och Samhälle, OECD och Finansdepartementet - i Finansdepartementets fall två gånger - har publicerat ordentliga grundliga genomgångar av sysselsättning och jobbskatteavdrag. Då har vi konstaterat att till och med LO:s siffror ligger högt. Genomgående visar alla utvärderingarna att det handlar om mycket stora effekter på sysselsättningen, särskilt om vi jämför med alla andra tänkbara åtgärder. Det här är förmodligen alltjämt det effektivaste sättet att göra det mer lönsamt att arbeta. Låt oss konstatera att nästan alla andra sätt att göra det mer lönsamt att arbeta handlar om att strama åt transfereringssystem. Det är nämligen det andra alternativet. Det är heller ingen slump att det är på detta sätt, utan det är väl beprövad forskning och erfarenhet. Det är därför Socialdemokraterna också har accepterat alla jobbskatteavdrag. Jobbskatteavdrag ett - Socialdemokraterna har accepterat det. Jobbskatteavdrag två - Socialdemokraterna har accepterat det. Jobbskatteavdrag tre - Socialdemokraterna har accepterat det. Jobbskatteavdrag fyra - Socialdemokraterna har accepterat det. Ett, två, tre, fyra - fyra rungande ja från Socialdemokraterna. Jag ser fram emot om ni ändrar er. Vi kan gärna ha en valrörelse om att ni ska riva upp detta så att vanliga löntagare får någon tusenlapp i höjd skatt i månaden. Det tror jag är en valrörelse som åtminstone jag skulle se fram emot. Men jag tror inte att det blir så, jag tror nog att Socialdemokraterna står fast vid ett, två, tre och fyra ja till jobbskatteavdrag. Så: Vad är det egentligen vi diskuterar? Är det någon skillnad här? Var är gränslinjen? Det är i så fall att Socialdemokraterna ska ompröva sin egen politik, och det är en intressant debatt. Då är dock jag kanske inte rätt debattmotståndare. Låt oss konstatera vad som har hänt i Sverige under senare år. Relativt vad vi trodde ligger sysselsättningsnivån 3-4 procent högre än vad vi räknade med under krisåren. Relativt historien har vi fått en sysselsättningsökning av sällan skådat format efter en sådan allvarlig ekonomisk kris. Låt oss också konstatera att i den senaste kvartalsstatistiken växer sysselsättningen i Sverige snabbast i Europa. Vi har alltså i Sverige haft en utveckling som kraftigt avviker från de historiska mönstren i andra länder. Jag vet inte om Hans Olsson känner till det, men det är alltså en mycket allvarlig ekonomisk kris ute i Europa. Arbetslösheten i Spanien har just passerat 20 procent och ungdomsarbetslösheten 45 procent. Vi talar om breda nedskärningar i välfärdssystemen i dessa länder de kommande åren, för att återställa offentliga finanser. I Sverige diskuterar vi hur stora satsningar vi ska kunna göra på äldreomsorg eller om vi ska kunna sänka någon ytterligare skatt. Jag är övertygad om att den svenska modellen kommer att komma ut ur denna process som en av de stora vinnarna. Det är länder som ser ut som Sverige, som har god ordning i offentliga finanser, en väl fungerande arbetsmarknad och ansvarsfulla parter och som har gjort strukturreformer - som Tyskland, Finland, Österrike och Holland - som klarar sig igenom krisen, inte de anglosaxiska. Nu är det faktiskt så att alla dessa anglosaxiska länder ligger högre än Sverige i arbetslöshet och har haft en sämre utveckling. Låt oss ta utanförskapet. Vi vet vilket mått Socialdemokraterna föredrar, nämligen helårsekvivalenserna. Det var det man själv lade fast när man lade målet om 800 000 i helårsekvivalenser. Detta mål uppfyller vi. När Socialdemokraterna lämnade ifrån sig efter att ha haft detta mål i fyra eller fem år hade man inte varit i närheten av det. Utanförskapet har alltså trots den värsta krisen sedan 30-talet minskat. Det är naturligtvis en stor fördel, och det beror ju på att vi äntligen har fått en politik som sätter full sysselsättning främst. Det är därför denna regering kan värna välfärden.
Herr talman! Tack så mycket, finansministern, för att finansministern hade vänligheten att upplysa mig lite grann om hur det är utanför Sveriges gränser och speciellt då i Spanien. Problemet är ju att verkligheten är Anders Borgs värsta fiende. Det är faktiskt så att de siffror jag sade visar att jobbskatteavdraget inte har fungerat. Under vårt senaste regeringsinnehav, mellan 1994 och 2006, ökade sysselsättningen från 3,9 miljoner till 4,4 - alltså med 500 000 - utan jobbskatteavdrag. Sedan hörde jag finansministerns chef, Reinfeldt, säga i partiledardebatten att det när han tog över var 4,5 miljoner sysselsatta i Sverige. Om jag för en gångs skull väljer att tro på honom ökade alltså sysselsättningen med 600 000 under vårt senaste regeringsinnehav - utan jobbskatteavdrag. Anders Borg gör ett stort nummer av att vi har sagt nej en gång, två gånger, tre gånger och fyra gånger och sedan sagt ja. Det är klart att vi måste förhålla oss till verkligheten. Det är väl inte så, finansministern, att ni moderater inte ändrar er om allt ni har sagt nej till under alla år här i kammaren. Jag tog fram en hel lista på vad ni har sagt nej till. Vi talar då om nej till fyra veckors semester, nej till ATP, nej till barnbidrag och så vidare. Inte kommer ni väl nu att gå till val på att förändra detta och ta bort dessa saker? Ni måste naturligtvis förhålla er till verkligheten, och det måste vi också. Vi kan inte trolla bort dessa pengar. Hade vi kunnat trycka på en deleteknapp och vara tillbaka på 2006 hade det varit något annat, men nu har vi denna verklighet och måste förhålla oss till den. Svårare än så är det inte. Låt oss dock inte komma bort från jobbskatteavdraget. Det är nämligen vad det handlar om egentligen. Vi har talat nationellt, och nu kan vi gå till Borås där jag bor - det är min hemkommun - och titta på hur det har fungerat med ungdomsarbetslösheten där. Jag var där och pratade med dem för ett tag sedan och bad dem ta fram siffror. När vi lämnade över 2006 var det ungefär 8-25 långtidsarbetslösa ungdomar varje månad. Det var några in och några ut. Nu är det ungefär 400 varje månad. Det är alltså en enorm ökning, tack vare den fundamentala ekonomiska politiken med jobbskatteavdraget. Det ökar. Verkligheten är finansministerns största fiende. Tittar vi på hur det såg ut när det gäller socialbidragen ser vi att de också är ökande, hela tiden. Jag har en sista fråga när det gäller jobbskatteavdraget. Ungdomar, i Borås och överallt, som har gymnasieutbildning har 2 856 kronor i månaden. Har man inte det har man 1 000 kronor i månaden. Jag har med min inkomst fått skattesänkningar på nästan 40 000 per år. Jag vet inte hur mycket finansministern har fått. Min fråga är: Hur mycket mer i skattesänkning ska jag behöva ha innan dessa ungdomar i Borås, som har 2 000 eller 1 000 kronor i månaden, tycker att det är lönt att gå och jobba?
Herr talman! Varför nämnde jag Spanien? Man kan ställa den frågan till Hans Olsson, för han borde veta svaret. Det var ju Spanien som var Socialdemokraternas paradexempel i budgetmotionerna. Det var det exemplet vi skulle följa. Det var det som stod i de socialdemokratiska budgetmotionerna: Titta på Spanien, de gör ju rätt! Jag hörde alla tal från Zapatero, där det skulle satsas och satsas. Där förstod man vad spegelbilden till för lite och för sent var. Detta var spegelbilden; det var det som var rätt. Man byggde upp rejäla underskott genom stora satsningar, och arbetslösheten steg till 13, till 14, till 16, till 17 och till 20 procent. Där sitter man fast med bilen i diket, och en ny regering kommer att få ägna ett decennium åt att sanera landet. I Sverige är arbetslösheten 7 procent. Det är högt. Det är inte full sysselsättning, och det ska vi göra någonting åt. Det ska vi tillsammans kämpa för att få ned. Men det socialdemokratiska paradexemplet Spanien, dem vi skulle lära av och följa efter, ligger på 20 procent. Ungdomsarbetslösheten är 45 procent. Jag ska inte räkna ut vad det innebär för Hans Olssons exempel, men jag skulle tro att det blir en viss ökning även för dessa siffror om vi tar upp dem till 45 procent. Det är verkligheten vi ska titta på. Sysselsättningen i Sverige stiger alltså snabbare än i något annat europeiskt land, med undantag för Malta. Långtidsarbetslösheten är den lägsta, tillsammans med en handfull andra länder. Utanförskapet har minskat trots den värsta ekonomiska krisen sedan 30-talet. Detta är verkligheten i den värsta ekonomiska krisen sedan 30-talet. Det är alldeles uppenbart att Socialdemokraterna får vrida sig i en vänsterskruv med saltomortal när de ska bevisa att Sverige är det sämst fungerande landet och att den svenska modellen har nedrustats, kapsejsat och ligger slagen i bitar. I vilket land fungerar den socialdemokratiska politiken om nu Sverige är ett nyliberalt paradis med en raserad välfärd? Då måste ju raseringspolitiken ha fungerat. Sanningen är att det inte är så det är. Vi har gjort en del justeringar. Vi har fortfarande höga skatter i Sverige och vi har fortfarande god välfärd, och det ska vi ha. Det är så vi vill att Sverige ska se ut. Det är en del av den svenska modellen. Men det är väldigt bra att vi samtidigt har kunnat göra det lite mer lönsamt för människor att arbeta, och där har jobbskatteavdraget spelat en roll. Låt oss titta på de socialdemokratiska alternativen. Ja, det är så att Socialdemokraternas budget har höjd a-kassa och höjd sjukförsäkring, och det ska man sedan finansiera med kraftiga skattehöjningar på ungdomar. Av de socialdemokratiska skattehöjningarna ligger uppemot 24 miljarder i höjd ungdomsarbetsgivaravgift, avskaffat RUT-avdrag och försämrad tjänstemoms. Det skulle naturligtvis föra upp arbetslösheten till en hög nivå. Det som är problemet är att Socialdemokraterna själva har en politik som skulle leda till större utslagning, lägre sysselsättning och fler människor som fastnar i långtidsarbetslöshet.
Fru talman! Det var intressant. Nu gjorde finansministern en, som vi brukar kalla det, Björklundare. Allting är Socialdemokraternas fel, och är det inte det blir det värre med Socialdemokraterna. Men nu pratar vi om jobbskatteavdraget, om Anders Borgs ansvar och om att jobbskatteavdraget har funnits och är grundbulten i den ekonomiska politiken. Jag pekar på att det inte fungerar, att det har blivit värre och sämre än det var 2006. Sysselsättningen ökade kraftigt under den socialdemokratiska tiden utan jobbskatteavdrag. Och den svenska välfärdsmodellen är det väl ingen som kan slå sig så mycket för bröstet för, om man nu ska göra det, som socialdemokratin, för det är vi som har byggt upp den, många gånger i motstånd mot Anders Borgs parti. Nu har jag fortfarande inte fått några som helst svar på frågan som jag ställde om finansministern inte tänker förändra den ekonomiska politiken, fast jag har lett i bevis att den inte har fungerat. Då kör finansministern med att det i stället blir värre med sossarna. Nu vill jag bara säga: Håll nu hårt i talarstolen, för jag tänker faktiskt säga att högre skatter kan leda till högre sysselsättning. Om man jämför med de länder som har lägre skatt i förhållande till bnp med de länder som har högre skatt i förhållande till bnp, alltså Sverige och andra nordiska länder, har vi högre sysselsättningsgrad. Man kan inte generalisera såsom finansministern gör. Nu är min talartid snart slut. Även om jag kanske låter lite arg vill jag tacka för debatten och önska finansministern en god jul. Nu kommer jag att lämna salen, och det beror inte på ointresse. Men jag har att välja på att åka hem till min fru och att lyssna på Anders Borg en halvtimme till. Frun vann.
Fru talman! Jag är övertygad om att Hans Olsson gör ett alldeles korrekt val i denna debatt. Låt mig dock bara slutföra ett inlägg här. Det är alldeles uppenbart att jag inte har hävdat att allting är Socialdemokraternas fel. Det finns mycket socialdemokratisk politik i Sverige som har varit välskött, och så var det även under den förra socialdemokratiska regeringsperioden. Jag ska ge tre uppenbara exempel. Socialdemokraterna har i regeringsställning inte fört den budgetpolitik som man för i opposition. Man lämnade efter sig offentliga finanser i god ordning. Det är jag väldigt glad för, och det tycker jag är väldigt bra för Sverige. Man sänkte skatterna med 70 miljarder under förra mandatperioden och kallade det för kompensation för egenavgifter. Det var en bra åtgärd. Den gjorde det mer lönsamt att arbeta. Den gav visserligen ingen skattelättnad för pensionärerna, men för löntagarna var det en viktig skattelättnad, och den har bidragit till ökad sysselsättning. Man har under senare år gjort betydande förändringar av välfärdssystemen och sett till att det är mer raka rör och en tydligare arbetslinje. Detta är viktiga och bra saker som Socialdemokraterna har gjort. Jag har mycket mindre kritik mot vad Socialdemokraterna gjorde i regeringsställning att framföra än mot den svartmålnings och osammanhängande oppositionspolitik som man i dag står för. Man försöker göra gällande att Sverige har en sämre fungerande arbetsmarknad än andra länder. Om det nu inte är Europa som är förebilden, är det då USA med 9 procents arbetslöshet? Sanningen är att Sverige har vidmakthållit en hög sysselsättning genom krisen, kommit snabbare ur den och fått bättre sysselsättningsutveckling därefter, därför att vi har behållit kärnan i den svenska modellen och kompletterat den med en arbetslinje. Det är det som är själva poängen. Problemet är att Socialdemokraterna i opposition snickrar ihop en politik som ger en bild av att Sverige håller på att falla samman och att man därför inte har en sammanhängande politik som gör att man kan redovisa ett alternativ. Det är sanningen i den här debatten. God jul!